Herr talman! Det pågår en utredning om dessa frågor, Gudrun Norberg. Vi är helt överens om de problem som finns. Den enda skillnaden mellan mig och Gudrun Norberg är att Gudrun Norberg har färdiga förslag redan nu. Det har inte jag. Jag vill invänta den utredning som trots allt skall komma, innan jag fattar mina beslut.

Herr talman! Är det tillräckligt med en utredning även om det kommer att dröja länge innan den lägger fram några förslag och även om vi inte vet om dessa kommer att leda fram till några positiva resultat? Jag har inte några färdiga förslag, men jag pekar på många punkter där man skulle kunna göra något. Kan inte Sven-Åke Nygårds lova att en kontakt skall tas med NO och att man skall försöka diskutera igenom problemen och fundera fram olika lösningar på dem? Under tiden skulle handläggningstiderna kunna pressas ner i stället för att man låter dem öka ytterligare.
Herr talman! I den utredning som pågår vet man ju som vanligt inte så noga vad som pågår, t.ex. om idén att slå samman NO och konkurrensverket är aktuell. Det skulle kanske inte skada om riksdagen vidarebefordrade idén till regeringen. Det betyder inte att utredningens arbete på något sätt skadas, tvärtom kan det förbättras. Jag förstår inte vad utskottsmajoriteten har emot det.
Herr talman! Jag utgår från att utredningen tittar på de frågor som Gudrun Norberg tar upp och som vi är överens om att det är problem med. Det är utlovat att utredningen skall komma med sitt slutbetänkande i slutet av detta år. Utredningen är väl, om någon, i varje fall enligt min uppfattning, bra skickad att se över de problem som finns och också att komma med de förslag som behövs för att vi skall få en bättre tingens ordning.

Herr talman! I detta betänkande döljer sig ett ärende som regeringen på ett anmärkningsvärt sätt handlagt i strid med sunt förnuft och med stor inkonsekvens. Det gäller driftsmedel till SGU:s nya undersökningsfartyg S/V Ocean Surveyor. Det förefaller vara tämligen tomt med socialdemokrater i kammaren just nu. Jag måste säga attjag förstår dem i denna stund. Tidigare har SGU utfört sina maringeologiska undersökningar med hjälp av ett litet, ineffektivt, instabilt och väderkänsligt fartyg som begränsat karteringstakten till ett kartblad vart tredje år. Riksdagen har beslutat att kartläggningen av våra havsbottnar skall ske i snabbare takt med hjälp av ett nytt specialfartyg. Den maringeologiska kartan är ett av de viktigaste underlagen för planeringen av våra havsområdens nyttjande och skydd. På senare tid har kunskaper om den svenska kontinentalsockeln fått allt större betydelse. För forskning inom områdena naturgeografi, sedimentologi, fiskeribiologi, maringeologi, marinarkeologi samt inom tillämpad miljövårdsforskning behövs de basdata om havsbotten som den maringeologiska kartan tar fram. Inte minst av miljöskäl är en snabbare maringeologisk kartläggning angelägen. För att vi skall kunna bedriva en god havsmiljöövervakning och för att kunna göra riktiga prognoser om föroreningssituationen måste kunskaperna om havsbottens uppbyggnad öka. Den maringeologiska kartan ger värdefull information om föroreningsinnehållet i bottensedimenten. För att ytterligare öka användbarheten i miljöarbetet är det viktigt att karteringsprogrammet också utökas med ett miljökemiskt analysprogram. Riksdagen har sett det som mycket angeläget att en snabbare maringeologisk kartering kommer till stånd. Den 23 mars 1988 uttalade en enig riksdag att regeringen skyndsamt skulle ta fram en plan för detta. Regeringen uppdrog åt SGU att utarbeta ett underlag för en snabbare kartering av den svenska kontinentalsockeln. Riksdagen ställde sig hösten 1988 enhälligt bakom den plan för utökad maringeologisk kartläggning som SGU redovisade. För anskaffande av ett mer ändamålsenligt undersökningsfartyg anslog riksdagen 30 milj.kr. budgetåret 1989/90. I budgetpropositionen uttalade regeringen att man i samband med 1990 års budgetproposition skulle återkomma med förslag till finansiering av de ökade kapitaloch driftskostnader som en snabbare maringeologisk kartering kan kräva. Utfästelsen om kapitalkostnaderna har fullföljts, men utfästelsen om ökade driftsmedel har lämnats därhän. Förklaringen är förmodligen att det nya undersökningsfartyget enligt den ursprungliga planen skulle nybyggas. I regeringens planer ingick att viss uppbyggnadstid skulle krävas innan fartyget kunde tas i bruk. Tack vare tur och handlingskraft har fartygsanskaffandet gått snabbare än beräknat. SGU:s nya undersökningsfartyg S/V Ocean Surveyor köptes begagnat den 23 augusti 1989 till en kostnad av 10,3 milj.kr. Ombyggander och tekniska investeringar har gjorts för att anpassa fartyget för dess ändamål. Kostnaderna för denna anpassning uppgår till nästan 11 milj.kr. Investeringsutgiften för anskaffande av det nya undersökningsfartyget uppgår alltså till drygt 21 milj.kr. i stället för beräknade 30 milj.kr. Genom köpet av ett begagnat fartyg har en besparing på nästan 9 milj.kr. skett. Det motsvarar en besparing på nästan 30 20 av beräknade medel. Dessutom kan den snabbare maringeologiska kartering som riksdagen beslutat om ske tidigare än beräknat. SGU meddelade regeringen att det nya fartyget anskaffats samt redovisade den besparing på 9 milj.kr. som uppnåtts i fartygsinvesteringen. Samtidigt påtalade SGU att behovet av ökade driftsmedel uppkommit tidigare än planerat, eftersom man i stället för att bygga nytt köpt ett begagnat fartyg. Det nya fartyget kräver en annorlunda bemanning och är dyrare att driva än det tidigare fartyget. Enligt sjöfartsinspektionens krav får SGU inte köra fartyget utan maskinchef. Ökningen av karteringstakten ställer ytterligare krav på bemanningstid avseende geologer. Herr talman! Fartyget S/V Ocean Surveyor finns alltså. Det ligger just nu i Värtahamnen. Det kan tas i bruk för karteringsarbete innevarande års seglationssäsong. Men på grund av regeringens förunderliga handläggning när det gäller driftsmedel till fartyget ser det nu ut som om riksdagsbeslutet om en snabbare maringeologisk kartering i stället utmynnar i ett stopp för karteringsarbetet. Det förefaller som om okunnighet, prestige och plantänkande fått ersätta sunt förnuft. Riksdagens enhälliga beslut att skynda på och förstärka karteringstakten negligeras därför att riksdagsbeslutet verkställts snabbare och till lägre kostnad än vad som står i regeringens planer. Om medel hade anslagits till de ökade driftskostnader som krävs för att ta Ocean Surveyor i bruk, hade syftet med det eniga riksdagsbeslutet om en ökning av den maringelogiska karteringen kunnat uppnås tidigare. Regeringen har försummat denna chans och sätter i stället en stoppbroms för karteringsarbetet. Med de driftspengar som nu finns i SGU:s budget blir Ocean Surveyor hänvisad till att tillbringa sin första sommarsäsong i Värtahamnen. Nog måste väl ändå t.o.m. socialdemokrater inse att det innebär resursslöseri om ett nytt ändamålsenligt karteringsfartyg inte tas i bruk. Efter att ha motionerat, ställt fråga till industriministern, i näringsutskottet lyssnat på en i ärendet förvånansvärt illa insatt företrädare för industridepartementet, diskuterat och förklarat, kan jag bara konstatera att det känns som att köra huvudet rätt in i en vägg. Situationen är absurd. I stället för att fullfölja sina uttalade intentioner och komma med förslag om anslag för driftskostnader låter regeringen påskina att verksamheten med S/V Ocean Surveyor, ett undersökningsfartyg som de facto ligger i Värtahamnen redo att tas i bruk, befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Det för drygt 21 milj.kr. inköpta, begagnade, ombyggda och tekniskt nyutrustade fartyget skall enligt regeringens planer inte finnas förrän budgetåret 1991/92. Då spelar det tydligen ingen roll hur verkligheten ser ut. Vi har uppenbarligen stött på en prestigens ogenomträngliga mur som flexibilitet, verklighetsanpassning och sunt förnuft inte tycks kunna rå på. Det smått unika förhållandet att en statlig myndighet verkställer ett beslut med föredömlig handlingskraft, snabbt och ekonomiskt fördelaktigt för uppdragsgivaren, staten, förefaller närmast av den socialdemokratiska regeringen upplevas som ett brott mot en planeringsmodell som det inte får ruckas på. Jag ser framför mig det kaos som skulle uppstå i regeringens planeringskanslier om fler myndigheter börjar göra oväntade inbesparingar. Risken för detta är nog dess värre liten, eftersom regeringens handläggning av S/V Ocean Surveyor blir ett avskräckande exempel. Budskapet som regeringen nu givit lyder: Håll er till planen och strunta i eventuella besparingar, annars får ni verkligen bekymmer! Samma plantänkande som man för fulla muggar försöker lämna i öststaterna tillämpas här fullt ut av Sveriges socialdemokrater. Effekterna blir lika orimliga här som där, ineffektivitet och misshushållning. Besparingen som SGU åstadkommit förvandlar regeringen nu till rent resursslöseri. Riksdagsbeslutet om en snabbare kartering blir genom socialdemokraternas bristande anpassningsförmåga ett karteringsstopp. Nu står min förhoppning till att riksdagen i sin vishet rättar till orimligheterna så att den maringeologiska karteringen kan komma i gång omedelbart. Riksdagen kan genom att stödja reservationen ge de rätta signalerna till statliga verk och myndigheter, nämligen att det är önskvärt och bra om de verkställer statsmakternas beslut snabbt och kostnadsförmånligt. Herr talman! För andra året i rad aktualiseras nu Mittnordenprojektet. Mittnordenprojektet är ett samnordiskt projekt. Sverige, Norge och Finland har genom beslut i Nordiska rådet kommit överens om att gemensamt genomföra projektet under en sexårsperiod. Nordiska rådet har anslagit medel till projektledning. Finansieringen i övrigt skall de deltagande länderna stå för. För Finland och Norge är finansieringen klar. Sverige har hittills inte fullföljt sitt åtagande. Mittnordenprojektet riskerar på grund av den svenska regeringens ointresse att inte kunna genomföras. Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrlands län går i så fall miste om ett projekt av stor regional betydelse. Målet för Mittnordenprojektet är att skapa ett allsidigt geovetenskapligt planeringsoch beslutsunderlag som kan utnyttjas på alla nivåer i samhällsplaneringen. Det skulle medföra positiva regionalpolitiska effekter inom flera områden. Mittnordenprojektet sträcker sig från Jokkmokk i norr till strax nedanför Östersund i söder. Den svenska delen utgör drygt en fjärdedel av Sveriges yta. Inom området finns några av Skandinaviens mest betydelsefulla malmprovinser. Möjligheterna att finna nya malmförekomster anses goda, liksom förekomster av industrimineraler. Den övergripande geologiska helhetsbild över området som projektet avser att ta fram skulle ge ett bättre underlag för prospektering och inspirera till väl underbyggda prospekteringsinsatser. Detta skulle självfallet få stor betydelse för de berörda länen. För en framgångsrik prospektering krävs en vetenskapligt grundad strategi. Ingående kunskaper om berggrundens sammansättning och struktur, de mineralbildande processerna, jordartsförhållanden och inlandsisens olika rörelseriktningar och tillgång till flygmätningar behövs som underlag för väl underbyggda prospekteringsbeslut. Mittnordenprojektet syftar till att åstadkomma just detta. Riksdagens revisorer föreslog, efter att ha granskat den statliga prospekteringsverksamheten, att en tyngdpunktsförskjutning skulle ske mot tidigare led i prospekteringskedjan. Att finansiera ett svenskt deltagande i Mittnordenprojektet genom omprioritering från NSG:s anslag för statlig prospektering går just i denna riktning. Mittnordenprojektet skulle även spela stor roll för miljövården. I arbetet för en bättre miljö är kunskaper om berg, jord och vatten av grundläggande intresse. Smygande miljöförändringar och rubbningar i den ekologiska jämvikten förorsakade av mänsklig aktivitet blir möjliga att upptäcka, förhindra och kontrollera genom det bakgrundsmaterial som projektet avser att ta fram. Med den samlade geologiska, geofysiska och geokemiska baskunskap och dokumentation som projektet skulle ge, skulle miljövårdsarbetet få den vetenskapliga grund som är oumbärlig för lösningen av miljöproblemen. Genom ett svenskt deltagande i Mittnordenprojektet skulle nya möjligheter skapas till arbete och utveckling i de fyra berörda länen.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

Herr talman! Karin Falkmer har berört SGU:s maringeologiska verksamhet i så stor detalj att jag skall fatta mig kort. Redan våren 1988 uttalade riksdagen på förslag av näringsutskottet att det var önskvärt att påskynda arbetet med en maringeologisk kartering. SGU framlade på regeringens uppdrag en av alla berörda godkänd plan för hur detta arbete borde bedrivas, och 30 milj.kr. anslogs för inköp av ett nytt fartyg som bas för undersökningarna. Det lyckades SGU att finna och inköpa ett lämpligt begagnat fartyg, vilket efter ombyggnad skulle kunna vara driftsklart för att starta de maringeologiska undersökningarna redan i vår. Allt föreföll alltså klart för att dessa skulle kunna komma i gång tidigare och till en lägre kostnad än som tidigare hade beräknats. Men nu inträffar något som sannolikt bara kan inträffa inom statlig verksamhet: det har inte anslagits några medel för det färdiga fartygets drift. I reservation nr 1 har antytts att sådana medel med fördel borde kunna tas från de 9 milj.kr. som inbesparats genom att det var ett begagnat fartyg som inköptes. Men även om regeringen inte anser detta förfaringssätt vara korrekt, måste det vara en självklar plikt för regeringen att se till att medel för fartygets omedelbara drift ställs till SGU:s förfogande. Det får inte sluta med att fartyget S/V Ocean Surveyor, som kostat 21 milj.kr., i brist på driftsmedel blir liggande sysslolöst vid kaj ett helt år. Det skulle — i mindre skala — kunna bli samma skandal som med den telesatellit för nära 2 miljarder som i dag arbetslös snurrar runt vårt klot men som nu äntligen tycks ha fått en första kund som tillträder i höst. Herr talman! För att undvika detta yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vpk har under ett antal år tagit upp frågan om den svenska gruvnäringens framtid. Vi, liksom så många andra som berörs av mineralförsörjningen, är oroade av utvecklingen. Det gäller i hög grad de anställda inom gruvnäringen, deras fackliga organisationer, berörda kommuner och länsmyndigheter. Det finns en uppenbar risk, sett i ett 10-20-årsperspektiv, att det mesta av svensk gruvbrytning upphör på grund av att den brytvärda malmen tar slut. Detta understryks också i bakgrundsmaterialet i betänkandet. Svensk metallindustri och landet som helhet blir i det perspektivet extremt importberoende. Redan i dag är importen av metaller och industrimineraler omotiverat hög. Bakgrunden är i och för sig inte beroende av brist på malm i egentlig mening. Nedläggningar och den i dag låga prospekteringsnivån förklaras bättre av ängsliga och kortsiktiga företagsekonomiska värderingar. Mera ansvarsfulla samhällsekonomiska bedömningar skjuts i bakgrunden. Vi för vår del vill se Sveriges mineralutvinning som en bas för produktion och för export av malmer och industrimineral. Detta är viktigt för landets ställning som industrination. Starka regionalpolitiska skäl talar också för ökad prospektering och ökad mineralutvinning. I de här sammanhangen kan vi inte — det säger all erfarenhet — lita till privata intressen. Dessa har i alltför stor utsträckning övergått till att använda frukterna av den svenska kunskapsutbyggnaden på området för att göra vinster utomlands, där miljökraven är lägre och vinsterna i slutändan hamnar hos ett mycket smalt skikt av befolkningen i värdlandet. Vi är oroade av dessa och andra negativa sidor av internationaliseringen i branschen. Vi har en vision av ett starkt samhällsengagemang i prospektering och utvinning av mineraler och malmer och av att landets mineralförekomster förs över i samhällets ägo. Prospekteringen av malmer måste öka. Insatserna måste inriktas dels mot kända områden — Bergslagen, Västerbotten och Norrbotten — dels mot nya, okända områden. Regionalpolitiska skäl talar för att ssödområdena och glesbygden skall prioriteras. Det är också avgörande att mycket stränga miljökrav gäller vid utvinningen. Det är också nödvändigt att samhällsekonomiska avvägningar snarare än traditionella, kortsiktiga företagsekonomiska avvägningar skall avgöra frågor om nedläggning och öppnande av gruvor. I detta vårt perspektiv ingår också förstatligande, församhälleligande, av Boliden som ett första steg i bildandet av ett svenskt metallbolag. Inte bara metallmalmerna är intressanta. Även industrimineraler är intressanta, särskilt förekomster i Norrbotten av dolomit i Pajala och Lannavaara. Också Arjeplogsoch Arvidsjaursområdena förtjänar att uppmärksammas. Vi har i konsekvens med denna syn föreslagit att ytterligare 10 milj.kr. skall anslås till prospektering, främst inom stödområden. Karin Falkmer har mycket utförligt — som om hon sög ut det sista ur en god karamell eller en välsmakande konjak — utvecklat resonemanget kring den maringeologiska karteringen. Hon gjorde det så utförligt att hon t.o.m. lyckades dra in Östeuropa i diskussionen. Den prestationen är värd en eloge. Jag delar hennes uppfattning i denna fråga. Det verkar inte vara förenligt med sunt förnuft och vettig statlig personalpolitik, med hushållningen av ett samhälles ekonomiska resurser och med många andra goda principer att inte anslå driftsmedel för S/V Ocean Surveyor. Man har lyckats med tilltaget att snabbt och betydligt billigare än som var avsett skaffa och utrusta ett företag, och man är beredd att snabbare dra i gång den maringeologiska kartering som en enig riksdag beslutat om. Jag tycker att signalerna från regeringen och från riksdagen måste vara helt klara i detta sammanhang: Detta är en föredömlig gärning och någonting som är värt att uppmuntras. Lars-Ove Hagberg och Annika Åhnberg har uppmärksammat problemet med metalläckage från högar med gruvavfall. Problemet är stort i Dalälvsområdet, i Falun och Garpenberg, där ägarna har visat föga intresse för att åtgärda problemen. Följderna för Dalälven är svåra, och till slut blir miljöproblemen betydande även i Gävlebukten. Problemen har även uppmärksammats på andra orter. Dalälvsdelegationen, som har arbetat med dessa frågor, har hittills inte levt upp till våra förväntningar. Det har kommit mycket litet konkret från Dalälvsdelegationen. Därför anser vi att det behövs en kraftfull handlingsplan mot läckaget i Falun och Garpenberg. Men troligen räcker inte detta, utan lagstiftningen behöver också ses över. Det gäller främst miljöskyddslagen och dess tillämpning för att man skall komma till rätta med problemen och få ägarna att ta ett skäligt ansvar för gruvavfallets miljöpåverkan. Det gäller inte bara i Dalarna utan också i resten av landet. Det finns även ett annat problem som uppmärksammas i en av reservationerna, och det gäller de avfallshögar, vilkas ägare man av olika skäl inte längre kan identifiera och ställa ekonomiska krav på. Miljöproblemen försvinner inte för att ägaren inte finns och inte kan ställas till svars, utan detta är ett problem som måste lösas. Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer där vpk finns med. Det kanske inte är så lätt att uttyda ur detta litet komplicerade betänkande, där det står en sak på framsidan och en annan sak på baksidan och en tredje sak inuti betänkandet, men jag hoppas att det rättelseblad som har delats ut har undanröjt all tvekan.

Herr talman! Jag kommer nu att göra ett betydande avsteg från gällande praxis i detta hus. Det hör ju till god ton att framhålla att man åtminstone under det senaste decenniet har varit konsekvent i sina ställningstaganden i de politiska frågorna. Vidare hör det till god ton att påstå att man alltid är väl insatt i de frågor som står på dagordningen. Beträffande mom. 1 i dagens betänkande — anslaget till Sveriges geologiska undersökning — måste jag med skammens rodnad på mina kinder erkänna att jag inte lever upp till politikertraditionen. Vi i miljöpartiet har inte varit väl insatta i ärendet. Vi har sålunda ändrat åsikt, och jag kommer inte att yrka bifall till reservation 2 utan yrkar i stället bifall till reservation 1. Det betyder att vi i miljöpartiet har gått ifrån vår restriktiva hållning när det gäller SGU sedan vi har informerat oss bättre om dess verksamhet. Visserligen finns det en koppling till mineralprospektering i SGU:s verksamhet, och som framgår av vår motion är detta för miljöpartiet inte någon prioriterad verksamhet. Men den kopplingen är inte särskilt stark, det vet vi nu. Och sedan vi har tagit del av SGU:s totala verksamhet, finner vi att den geologiska kartläggning som SGU ägnar sig åt är av stor vetenskaplig betydelse och att den dessutom kan vara till stor hjälp i visst miljöarbete. Det kan gälla färskvattentillgångar, radonförekomster och havsföroreningar i bottensediment. Den digitalisering som man begär särskilda pengar till bör därför enligt vår förändrade uppfattning inte leda till någon neddragning av annan verksamhet. Den maringeologiska karteringen är utan tvivel värdefull, och vi instämmer i önskemålet i reservation 1 att regeringen skall återkomma med förslag till hur det nyinköpta undersökningsfartyget skall kunna komma till full användning. Till frågorna om exploatering av Sveriges mineraltillgångar finns det anledning att återkomma när förslaget till ny minerallag kommer upp på riksdagens bord. Redan nu vill jag emellertid upprepa att mineralprospektering inte är något prioriterat område för miljöpartiet. Det betyder inte att vi säger nej till prospektering, men det betyder att vi anser att prospekteringsverksamheten skall skötas av dem som vill utvinna mineral. Det finns inget skäl för staten att påskynda processen. För vad betyder statlig medverkan? Jo, den betyder naturligtvis att staten signalerar att det marknadsmässiga intresset för att utvinna våra mineraltillgångar inte är tillräckligt. Staten måste skjuta till pengar så att dessa icke förnybara tillgångar utvinns så snabbt som möjligt. Det förefaller som om man tror att berggrunden innehåller obegränsade mängder av brytvärda mineral. Men så är inte fallet. De bästa bitarna i Sverige är redan tagna. Vi kommer inte att hitta nya fyndigheter som är lika rika som Sala silvergruva, Falu koppargruva, Bergslagens järngruvor eller Kirunas dagbrott. En minskad exploateringstakt av ändliga naturresurser är inte något ansvarslöst, det är i stället ytterst ansvarsfullt mot kommande generationer. Och det kommer att tvinga den nu levande generationen till en viss återhållsamhet och till återvinning. Vpk begär i god marxistisk anda att takten i mineralprospekteringen skall ökas. Marx saknade som bekant insikt om att jorden är en begränsad planet med begränsade tillgångar. Det kanske vi kan ursäkta honom för, men i dag borde man veta bättre. Tyvärr befarar jag att den insikten fortfarande saknas bland både marxister, liberaler och socialister. Men jorden har begränsade tillgångar. Däremot instämmer vi miljöpartister livligt i de krav som vpk framför beträffande avfallet från gamla gruvor — avfallshögar som läcker tungmetaller och förgiftar floder och sjöar i sin omgivning. Här måste både kartläggning och lagstiftning till.

Miljöintresset var mest munväder. En särskild lagstiftning behövs för att man skall kunna se till att någon instans tar det fulla ansvaret för gammalt gruvavfall som läcker tungmetaller, i trakter där gruvverksamheten och gruvbolagen sedan länge upphört. Det gäller t.ex. Bersboområdet i Östergötland. Slutligen vill jag säga följande. Glesbygden tenderar att utarmas. Särskilt viktigt är det att man även på mindre orter får en mångsidig verksamhet och en rimlig andel högutbildad befolkning. Staten kan stödja detta genom att lokalisera ut sådan statlig verksamhet som har en naturlig anknytning till glesbygden.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

Herr talman! Det kan inte vara roligt att vara socialdemokrat och behöva försvara någonting som så klart strider mot sunt förnuft som regeringens handläggning av frågan om SGU:s nya karteringsfartyg. Fartyget är utrustat för att kunna åka ut och kartera i sommar. Men för att fartyget skall kunna kartera minst i den utsträckning som hittills skett krävs det ytterligare driftsmedel. Anser ni socialdemokrater att det är rimligt att en myndighet som har verkställt ett beslut — snabbt och kostnadseffektivt — som tack för detta skall tvingas göra en omprioritering inom sina ordinarie medel? Och var skall i så fall SGU göra denna omprioritering?
Herr talman! Först vill jag säga något beträffande samarbetet staten — näringslivet. Mats Lindberg talar om ett harmoniskt samarbete. Vi har tidigare i dag diskuterat ett storartat harmoniskt samarbete — Procordiaaffären. I mitt huvudanförande sade jag att vi betvivlar att det är särskilt värdefullt för kommande generationer att staten och näringslivet ägnar sig åt ett harmoniskt samarbete för att så snart som möjligt göra slut på ändliga tillgångar, som ju bör behandlas med stor försiktighet och under stort ansvar. När det gäller miljöbekymren i samband med gruvavfallet hänvisar Mats Lindberg till Dalälvsdelegationen och till vad som där har sagts. Men det hjälper inte dem som bor i Östergötland särskilt mycket. Dalälven flyter ju på annat håll. Vad som här sagts är alltså inte till hjälp när det gäller att lösa problemen i Bersbo i Åtvidabergs kommun.

Herr talman! SGU har självfallet köpt ett nytt fartyg därför att man ansåg att det gamla var för litet. Men det nya stora fartyget för med sig ökade driftskostnader. Driften av det nya fartyget kostar alltså mycket mera. Den klokhet som övriga partier har visat i debatten i kväll talar för att S/V Ocean Surveyor kommer att kunna kartera i sommar — trots att socialdemokraterna så att säga sitter fast i ett prestigeklister. Hade det inte varit klokare att ni, när ni upptäckte att båten verkligen fanns, anpassat er till verkligheten genom att se till att båten fick de medel som behövdes för att den skulle kunna kartera den här sommaren?
Herr talman! Jag vill inte, Mats Lindberg, uttala någon fiendskap mot gruvnäringen. De frågor jag ställer är kort och gott: Hur mycket är lagom, dvs. hur intensivt och hur snabbt skall Sverige exploatera sina icke förnybara mineralresurser? Skall man över huvud taget ha någon idé om vad kommande generationer kan ha för intressen?

Herr talman! Anledningen till att jag går upp och talar i frågan om mineralpolitiken är den motion jag har väckt om ett mellansvenskt gruvnäringscentrum som med fördel skulle kunna utvecklas inom ramen för en verksamhet som redan finns i Garpenberg i Hedemora kommun. Att jag gör det beror på åtminstone tre olika saker. Det har för det första att göra med basnäringen och basnäringarnas betydelse för industrin i vårt land. Jag tror mig förmärka, inte minst genom mitt arbete i Bergslagsdelegationen, att det har skett en svängning i medvetenheten om nyttigheten och värdet av att se till att basnäringarna även i fortsättningen får det stöd och de möjligheter till utveckling som behövs. Inte minst gäller detta för exportnäringen. Vi har kanske under en längre tid tittat på andra utvecklingsdelar och trott att basnäringarnas betydelse skulle minska. Men så är inte fallet. Att jag talar om just ett gruvcentrum i Garpenberg beror också det på flera olika faktorer. Den första är naturligtvis den kunskap som finns där, men även de mineralfyndigheter som finns i området är av betydelse. Kunskaperna, tillsammans med en utveckling av färdigheterna, forskning och tillvaratagande av de satsningar som redan är gjorda i Garpenberg, borgar för att man på ett värdefullt sätt skulle kunna utveckla och även ta till vara fyndigheter runt om i den regionen. Ett gruvcentrum innebär för det andra ett bättre unyttjande av gruvfyndigheterna. Dessutom söker sig då människor med kunskaper dit. Man har redan utvecklat ett anrikningsverk i Garpenberg, och detta kan med fördel ta emot ännu mer malmmassor. Dessutom har detta anrikningsverk effektiviserats för en kostnad av 6,5 miljoner de senaste åren. Boliden har också engagerat sig mycket starkt för att bli först med att använda sig av en starkmagnet för att skilja ut metaller ur sulfidmalmen. Denna anläggning skulle kunna serva flera gruvor runt om i Bergslagen och även ta till vara de investeringar som redan är gjorda. För det tredje vill jag nämna den betydelse som basnäringen och gruvcentrumet med tillvaratagandet av malmen har för sysselsättningen inte enbart i Hedemora kommun, där den är mycket viktig, utan också i hela södra Dalarna och Bergslagsområdet. Att detta centrum är av vikt för sysselsättningen innebär också att man måste göra långsiktiga investeringar. Dessutom är gruvindustrins produkter en mycket viktigt handelsvara. Enbart järnmalmsoch icke-järnmalmsgruvorna bidrar till landets bytesbalans med ca 4,5 miljarder. Utbytet av detta är mycket stort per anställd, ungefär 600 000 kr. per anställd och år. Detta är väsentligt högre än motsvarande utbyte för exempelvis verkstadsindustrin. Men det är inte enbart för vår handelsbalans som det är viktigt att vi behåller gruvorna och framför allt att vi bygger upp ett gruvcentrum i Garpenberg. Det är också av stor betydelse för närområdet, där upphandlingen från gruvan under ett år uppgår till ungefär 60 miljoner. Man skulle väl då kunna bli väldigt förskräckt över att näringsutskottet inte har varit mer entusiastiskt över denna förträffliga motion med detta ut omordentliga syfte. Men jag förstår att utskottet kanske har lagt detta i en större pott för att kunna diskutera mineralpolitiken i framtiden med en annorlunda vinkling. Utskottet skriver i samband med sin behandling av motionen att det område Bergslagen ligger i berörs av kraftiga strukturomvandlingar men att området kan komma att inplaceras i s.k. tillfälligt stödområde. Det är ett förslag som kommer att föreläggas regeringen senare. Utskottet menar tydligen att ett åttalande om en stödområdesinplacering skulle kunna gynna gruvindustrin bättre än vad någon annan form av uttalande från näringsutskottet skulle göra. Kanske har man i näringsutskottet också tagit till sig att arbetsmarknaden i Hedemora kommun i södra Dalarna just nu är sviktande. Gruvindustrin är en av de näringar som verkligen skulle kunna utvecklas positivt om den fick ett riktigt och långsiktigt stöd.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

Herr talman! Östersjön är ett döende hav. Detta är ett välkänt faktum. Andelen bottnar som är helt döda ökar från år till år. 25 96 av bottnarna är i dag syrefria, och vattnet innehåller varierande halter av svavelväten. Sälar och havsörnar drabbas av de höga halterna av PCB och DDT i fisk. Kostrådgivarna varnar oss för att äta Östersjölax på grund av dess dioxinhalt. Låt mig först säga att Sverige ingalunda är ensamt om att försmutsa Östersjön. Våra fattigare grannar på andra sidan sjön bidrar förvisso. Men just därför måste Sverige, såsom det rika land vi är, gå i första ledet när det gäller att bevara och restaurera Östersjön. Endast om vi gör det kan vi ställa krav på våra grannar och dem som så att säga är delägare i Östersjön. Dagens diskussion gäller oljeprospektering och oljeutvinning, dvs. en ny miljöfarlig verksamhet som kommer att öka riskerna för miljöskador i Östersjön. Miljöpartiet menar att detta är alldeles fel diskussion. Vad vi borde diskutera här i riksdagen är hur vi skall kunna restaurera Östersjön, så att den blir det friska hav den var för hundra år sedan. Dess värre tycks den moderna civilisationens girighet aldrig mättas. Den är ständigt ute efter att så snabbt som möjligt exploatera världens ändliga resurser av mineraler, fossila bränslen och andra tillgångar, utan hänsyn till konsekvenserna och utan hänsyn till kommande generationer. Därvid tvingas vi diskutera sådana exploateringsplaner som oljeutvinning i Östersjön. Som framgår av betänkandet finns här först en formell fråga. Vi har en otillfredsställande lagstiftning. Miljöpartiet kräver att miljökonsekvensanalyser och miljöhänsyn skall skrivas in i lagen om kontinentalsockeln. Vaga uttalanden av Birgitta Dahl är inget skäl för att underlåta att ställa krav på en förbättrad lagstiftning. Detta krav gäller inte bara Östersjön, utan alla våra kuster. — Detta var alltså den formella frågan. Den reella frågan är om vi över huvud taget skall tillåta oljeborrning i Östersjön. Regeringen har lagliga möjligheter att stoppa planerna på prospektering och oljeutvinning. Vi kräver att den skall göra det. Oljeutvinning kommer att leda till försmutsning. Det visar all erfarenhet. Den mänskliga faktorn kommer att garantera att det blir så. Det är fel att diskutera ökade risker när verkligheten visar att vi redan tagit alldeles för stora risker när det gäller Östersjön. Mänskligheten sänder varje år 5 miljarder ton kol från fossila bränslen upp i atmosfären. Detta ökar atmosfärens koldioxidhalt med några procent årligen. Insiktsfulla människor inser att detta inte får fortgå om vi skall undvika globala förändringar av klimatet. Riksdagens i och för sig otillräckliga koldioxidbeslut visar att den insikten börjar spridas även i Sveriges riksdag. Att då anse att öppnandet av nya oljekällor på den svenska kontinentalsockeln skulle vara önskvärt, som utskottet gör, är enligt min mening närmast schizofrent.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

Herr talman! Östersjön är förvisso ett mycket viktigt havsområde, där det finns all anledning att ha starka miljörestriktioner och vidta åtgärder för att förbättra miljön. Men det är inte huvudfrågan i diskussionen nu. I det aktuella betänkan det, som utskottet har lagt fram, behandlas fyra motioner från miljöpartiet, » där det krävs att all prospektering och utvinning av gas och olja i Östersjön skall stoppas. Vi behandlade likartade motioner i riksdagen så sent som i höstas och avslog dem då. Skälen till att de avslogs var, vilket sades i utskottets yttrande, att det var viktigt att i prospekteringen klargöra vilka fyndigheter som finns på den svenska kontinentalsockeln. Men utskottet framhöll också att en förutsättning var att tillstånd förenades med höga miljökrav och strikta säkerhetsbestämmelser. För provborrningar krävdes nytt tillstånd av regeringen, och utskottet förutsatte att regeringen då skulle pröva frågan med utgångspunkt i den marina miljön i Östersjön och beakta den allvarliga föroreningssituationen och Östersjöns speciella känslighet i miljönhänseende. Utskottet har inte på något sätt ändrat uppfattning i denna fråga. Utskottet har också erfarit att miljökonsekvensbeskrivningar enligt Helsingforskonventionen har infordrats i anslutning till att ett företag nu begärt borrningstillstånd. Utskottet förutsätter självfallet också att en noggrann kontroll sker av prospekteringsaktiviteterna. Till utskottets skrivning kan väl möjligen tilläggas att Sverige fortfarande — trots avsevärda minskningar och ansträngningar — är beroende av en stor tillförsel av olja. Sådan utvinns och transporteras i betydande utsträckning i känsliga miljöer. Det är mot denna bakgrund av både vetenskapligt och praktiskt intresse att kartlägga om det finns oljeförekomster inom det av Sverige behärskade territoriet och om det finns förutsättningar att använda sig av dessa tillgångar. Vi har också här möjlighet att ställa upp strikta miljökrav. I motion nr 340 begärs att kontinentalsockellagen skall ändras, så att miljöskyddslagen blir gällande. I detta avseende pågår, som utskottet konstaterar, för närvarande ett utredningsarbete i regeringskansliet, som väntas ge de moderniseringar som behövs när det gäller miljöskyddssynpunkter i denna lag. Utskottet finner inte anledning till något speciellt initiativ nu, som i och för sig endast skulle innebära en beställning till regeringen i detta avseende. Av denna orsak yrkar vi avslag på reservation 2. Herr talman! Under hänvisning till vad jag har anfört vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det är desto värre att detta krav avslås för andra gången i riksdagen. Man har faktiskt haft hela tiden sedan i höstas att tänka över vilket ansvar man har för Östersjön och dess miljö. Det är klart att jag inte har någon som helst förståelse för att det skall finnas anledning att ta reda på vilka tillgångar som finns, om man inte bör utvinna dem. Det står i Fader vår: inled oss icke i frestelse! Det är alldeles klart att finner man vid provborrningar att det finns oljetillgångar, så kommer man att vara starkt frestad att utvinna dem. Då kommer alltså de verkliga miljöhoten. Provborrningarna kan naturligtvis också vara miljöskadliga, men inte i samma omfattning som en utvinning. Så varför vi skall ha denna information har jag svårt att inse. Uppenbarligen är regeringens och socialdemokratins inställning den att det gäller att så snabbt som möjligt utvinna de tillgångar som man möjligen kan lägga vantarna på, oberoende av miljön vid utvinningen och också vid användningen. Åke Wictorsson har inte på något sätt bemött mitt argument att användningen av fossila bränslen i Sverige på sikt måste minskas. Därför är det inte angeläget att leta efter eller öppna nya källor.
Herr talman Jag har respekt för Lars Norbergs miljöengagemang. Men jag har litet svårare att hysa respekt för hans sätt att argumentera. Här har jag klart redovisat att utskottsmajoriteten klart har sagt ifrån att det skall tas största möjliga miljöhänsyn i samband med prospekteringsverksamhet, att man skall följa bestämmelserna i den konvention som reglerar miljöskyddet för Östersjön. Hur kan då Lars Norberg säga att jag hävdat att prospekteringen skall ske obereoende av miljökonsekvenserna? Det finns en mycket bred enighet om att vi i Sverige strävar efter att minska oljeanvändningen. Lars Norberg vet lika väl som jag att trots det använder vi över 200 terrawattimmar oljeenergi i det svenska energisystemet i dag. Det har skett en kraftig minskning, men detta är vad som används i dag. Till vilket pris använder vi denna olja ? Det borde rimligtvis finnas ett ansvar hos oss att se till att vi, om det är möjligt, på ett bättre sätt skall nedbringa miljöriskerna när vi använder den olja som vi för strukturen i vårt näringsliv och vårt samhälle ändå tvingas använda i nuläget.
Herr talman! Jag betvivlar inte att man kommer att anstränga sig för att undvika miljöskador både när man provborrar och när man utvinner olja. Jag påpekade i mitt anförande att det finns någonting som heter den mänskliga faktorn. Dessutom vet varje tekniker att det inte finns något helt tätt system. Läckage uppstår alltid förr eller senare på ett eller annat sätt. Helt miljövänligt kan ingen teknik fungera. Vi bör trappa ner oljeanvändningen i Sverige. Det är i varje fall vår bestämda uppfattning i miljöpartiet. I vår energipolitiska motion klargör vi entydigt att en nedtrappning av oljeanvändningen bör ske med stor kraft. Vi anvisar även vägar för hur det skall gå till. Det synes mig litet ologiskt att lägga ner pengar på att öppna nya oljekällor. De oljekällor som finns i världen torde vara tillräckliga för den avtrappningstid som vi kan behöva — 20 år eller något liknande. Det behöver inte öppnas nya energikällor, allra minst i ett av världens mest miljökänsliga innanhav.
Herr talman! Lars Norberg har ändock inte redovisat hur han tänker avskaffa all oljeanvändning i det svenska samhället. Jag är beredd att ställa upp på att vi skall arbeta för en kraftig avtrappning av oljeberoendet. Men hur vi skall kunna bli helt oberoende av oljeanvändningen har jag hittills inte lyckats hitta någon lösning på. Mig veterligen har inte heller herr Norberg lyckats prestera någon sådan lösning. » let få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare replik.

Herr talman! Östersjön är ett ekologiskt sorgebarn. Utrikesminister Sten Andersson sade i riksdagen när han kom hem från sitt i besök i de baltiska staterna hösten 1989 att Östersjön dör. Den uppfattningen delas av många i dag. Vi har sett hur sälstammarna har reducerats från hundratusentals djur till några tusen i våra dagar. Fisket tynar, och de fiskar som fångats har många skador. På grund av utsläpp från industrier runt Östersjön innehåller många fiskar höga halter av PCB och kvicksilver. Detta förhållande föranleder svenska myndigheter att gå ut med kostrekommendationer. Förra vecka behandlades här i kammaren ett betänkande om sjöfart. Då var frågan om oljetransporterna aktuell. Miljöpartiet de gröna föreslog begränsningar i storleken för oljetransporterande fartyg, att oljetransportfartygen av säkerhetsskäl skulle ha dubbla bottnar och dubbla sidor och att svavelhalten i drivmedelsoljor för fartyg skulle begränsas till de halter som tilllåts för landfordon. Trots Östersjöns prekära läge och de risker som oljetransporter medför ville inte riksdagen på någon punkt ställa sig bakom miljöpartiets de grönas förslag. Det är beklämmande att miljöintressena ännu bara tar sig uttryck i ord och inte i faktisk handling. I dag debatterar vi oljeutvinningen i Östersjön. Regeringen har tillåtit prospektering av olja trots att den vet att en framtida oljeutvinning kan skada Östersjön ännu mer än i dag. Det borde stå klart för alla att prospektering följs av utvinning när man har funnit utvinningsbara mängder. Det går i praktiken inte att säga nej till en utvinning. Det vore att lura de företag som har lagt ner stora belopp på prospekteringen. Utskottet avstyrker miljöpartiets krav på ett för prospektering och utvinning av olja. Det enda parti som har ställt sig bakom kraven är vpk. Det hedrar partiet. Utskottet avstyrker med motiveringen att det förutsätter att regeringen vid sin tillståndsprövning beaktar den allvarliga föroreningssituationen i Östersjön och detta innanhavs speciella känslighet för utsläpp samt att säkerhetskraven utformas i enlighet härmed. Vi ser att utskottet är medvetet om Östersjöns skadade tillstånd och att oljeutvinningen kräver säkerhetsåtgärder. Krav på säkerhet förhindrade inte den svåra olyckan i Alaska, Tjernobyl och den allvarliga incidenten i Oskarshamns kärnkraftsverk sommaren 1987. Anledningen till att det är så är att alla säkerhetssystem är offer för mänskliga felbehandlingar. Det går inte att säga att Östersjön inte kommer att drabbas av allvarliga oljeutsläpp i samband med oljeutvinning. Vi kan i stället säga med säkerhet att det kommer att bli så. Det betyder att riksdagens majoritet i praktiken struntar i Östersjöns framtid. Den snöda vinningen är betydligt viktigare än ett långsiktigt ekologiskt ansvarsfullt tänkande och handlande. Riksdagen låter med berått mod Östersjön dö. Den slutsatsen kan vi dra av detta betänkande, av vad som föreslås där och av det beslut som förestår. På detta sätt står majoritetens miljöointresse klart i blixtbelysning. Vi ser nu i två beslut inom en vecka att regering och riksdag inte bryr sig om Öster — Prot. 1989/90:101 sjön. Man prisger den åt miljöförstörelse och berövar oss och kommande = 5 april 1990 generationer ett fint hav med ett rikt och varierat fiske. Dessa båda betänkanden är typiska exempel på att det i festligare sammanhang och inför val går att tala vackert om miljön och dess betydelse och att det fordras stora insatser för att komma till rätta med den förstörelse som vi har ställt till med. Men när det kommer till de praktiska handlingarna, då är det stopp. Släpp in stora oljebåtar med bristande säkerhet i Östersjön och tillåt prospektering och utvinning av olja där! Herr talman! Det är en skam för både riksdagen och regeringen att det är på det här viset. Handlingssättet innebär att allt fler kommer att förlora förtroendet för politiker. Vi kommer dock inte att låta oss bli nedslagna av det bedrövliga miljöspelet här i riksdagen. Vi kommer på allt sätt att se till att medborgarna får veta vilka det är som med glädje medverkar till att förstöra och skita ner Östersjön bara därför att det är så lönsamt just nu. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande UU14 behandlas bl.a. Sveriges representation i utlandet. Utskottet konstaterar, att den mycket snabba demokratiseringsprocessen under det senaste året i Centraloch Östeuropa ställer den svenska utrikespolitiken inför nya utmaningar och möjligheter och att utvecklandet av Sveriges förbindelser med länder som nu demokratiseras kommer att ställa större krav på utrikesförvaltningens resurser. Händelseutvecklingen i Baltikum — Litauens självständighetsförklaring och den oroande händelseutvecklingen därefter samt de fortsatta demokratiska självständighetssträvandena i Estland och Lettland — tycker vi moderater ytterligare understryker behovet och värdet av en svensk officiell närvaro i de baltiska huvudstäderna. Det är därför glädjande att det svenska avdelningskontoret i Riga har öppnats. De svenska strävandena bör nu inriktas på att stärka den svenska närvaron i Tallin och Riga samt att upprätta en svensk representation även i Vilnius. För att detta skall bli möjligt föreslår vi att anslaget till utrikesförvaltningen räknas upp med 3 milj.kr. 113 Herr talman! Sveriges Radios sändningar på estniska och lettiska har ytterligare bidragit till att stärka de svenska förbindelserna med dessa länder, och det är positivt att utskottet tillstyrker medel för att kunna permanenta dessa sändningar. Men vi beklagar samtidigt att utskottet inte vill tillstyrka Sveriges Radios önskan om medel för att införa sändningar även på litauiska. Detta beslut innebär att Sverige särbehandlar ett baltiskt land och på detta sätt bryter mot balternas egna strävanden efter en baltisk samhörighet. Även om Sveriges kontakter med Litauen för närvarande av historiska skäl inte är så omfattande som med Estland och Lettland, är det viktigt att vi på sikt utvecklar våra förbindelser med alla de tre baltiska länderna. Vi föreslår därför att anslaget till Sveriges Radios programverksamheter för utlandet räknas upp med 1 milj.kr. för att göra det möjligt att införa sändningar även på litauiska. Herr talman! Att människor på olika sätt engagerar sig för fredsarbetet är positivt och angeläget, men det är enligt vår mening tveksamt att genom särskilt stöd ge vissa organisationer särskilda resurser för att driva opinionsbildning i dessa frågor. Vi anser att det är viktigt att det svenska föreningslivet inte blir beroende av riktade bidrag från staten. Skall det civila samhället värnas, måste vi också slå vakt om ett fritt och oberoende föreningsliv. Därför bör den styrning som ligger i att staten utpekar verksamhetsinriktningar för ideella föreningar avskaffas. Vi föreslår därför att anslaget under F3 reduceras med 10 milj.kr. Vi kan inte heller ställa oss bakom utskottets uttalande att anslaget skall gradvis uppräknas tills det motsvarar 1 bo av försvarsanslaget. Att höjningen av ett anslag automatiskt knyts till höjningen av ett annat är fftämmande för svenska budgetprinciper, och vi anser denna koppling helt omotiverad. Inte heller ställer vi oss bakom utskottets uttalande, att en statligt finansierad kunskapsbank skall byggas upp med uppgift att samla praktiska erfarenheter av den övergång från militär till civil produktion som gjorts på olika håll i världen. Vi anser att det i första hand är företagen själva och industrins branschorganisationer som bör göra de utredningar som är nödvändiga. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 1,4, 5 och 9 samt i övrigt bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall inte alls bli mångordig. Jag skall bara kort ta upp två frågor. Den ena frågan är finansieringen av det svenska östbiståndet. Folkpartiet beklagar i likhet med en del andra partier att regeringen med moderat stöd lägger detta bistånd inom enprocentsramen. Vi har inte någon reservation här, utan vår lösning till finansiering av det nya östbiståndet innebär, vilket framgår av vårt särskilda yttrande, att pengarna skall placeras under en annan huvudtitel än den som diskuteras i detta betänkande. Jag ville bara nämna det som ett påpekande. Den andra fråga som jag vill säga några ord om gäller en motion om forsk ning och information om militära omställningsfrågor som har behandlats i Prot. 1989/90:101 utskottet. Detta är en fråga som har en viss förhistoria, och det har gjorts 5 april 1990 utfästelser om att det skall ställas medel till förfogande för denna verksamhet, som redan finns på plats i mycket begränsad skala. Behovet av resurser är mycket påtagligt och väsentligt större än de medel som utskottets majoritet nu säger så småningom, förhoppningsvis, skall ställas till förfogande. Jag vill därför, i likhet med vad som skedde förra året när frågan var uppe med anledning av en motion, yrka bifall till den reservation som bl.a. folkpartiets ledamöter har avgivit.

Herr talman! Stoppa de fattiga ländernas bistånd till de rika länderna! Så lyder ett upprop från Kyrkornas U-forum. Genom den stora skuldbördan, som prackats på u-länderna när världens banker hade för mycket oljepengar att placera på 70-talet, är nu nettokapitalflödet från i-länderna till u-länderna negativt, som utrikesutskottet uttrycker sig i sitt just justerade betänkande om biståndet. U-ländernas utveckling går baklänges. Miljontals människor har inte mat för dagen, inte tak över huvudet och inga försörjningsmöjligheter. Flyktingströmmen ökar. De rika länderna måste räkna med allt fler ekonomiska flyktingar. Det är obegripligt att den rika världen inte förstår sitt eget bästa och kraftfullt satsar på bistånd till u-länderna. Efter att länge ha varit ett föregångsland på biståndsområdet börjar Sverige nu sacka efter. Det är illavarslande att regeringen vill använda en del av biståndspengarna för att stödja Östeuropa. Centerpartiet kan inte gå med på detta. Biståndspengarna skall helt reserveras för u-länderna. I stället föreslår centerpartiet att en ny anslagspost skapas i UD:s budget, A 10, under tredje huvudtiteln, Stöd till Östeuropa. I vår partimotion U518 föreslår vi att 450 milj.kr. avsätts för nästa budgetår till stöd genom BITS, Svenska institutet och till en särskild kreditfond för Östeuropa. I centermotionerna U536, U208 och U210 anges också angelägna användningsområden för pengarna, t.ex. lantbruksutbildning i Estland, pilotanläggningar för luftrening i de baltiska republikerna, samverkansprojekt med Estland rörande pedagogisk forskning och ökade resurser till Världsnaturfonden för reningsprojektet för floden Wisla. Den nya öppenheten har gjort klart för världen att miljön och ekonomin i Östeuropa befinner sig i en svår kris. Produktionsapparaten är nedsliten, och männniskor vill lära sig marknadssekonomi. Katastrofrapporter kommer om luft som inte går att andas, förgiftat dricksvatten, kemiska öknar, den uttorkade och förgiftade Aralsjön, och radioaktivt belagda områden av Götalands storlek där människorna vädjar om hjälp. Centerpartiet har genom många personliga kontakter fått kunskap om vilka insatser vi kunde bidra med. Intresset i vårt land att hjälpa våra grannländer är stort. Våra insatser kan också långsiktigt ses som investeringar i stora framtida marknader. Det är alltså fråga om framtidsinvesteringar, och pengar till detta måste självfallet tas från annat håll än från u-länderna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Utrikesutskottets betänkande nr 14 behandlar också stödet till forskning 115 inom UD:s ansvarsområde. Som Håkan Holmberg här antydde förhistorien till bad UD för några år sedan fredsoch konfliktforskningsinstitutionen vid Uppsala universitet att förbereda en kunskapsbank, där man skulle samla internationella erfarenheter från omställning av vapenproduktion till civil produktion. Inget enskilt företag kan självfallet åtaga sig att samla ihop en sådan erfarenhet, som Inger Koch var inne på. Det måste ske systematiskt, och en universitetsinstitution måste vara den lämpliga organisationen att utföra det arbetet. Sverige har bl.a. genom Inga Thorsson tidigt väckt dessa tankar i FN och i en utredning som sedan flera år vilar i regeringskansliet. Inga Thorsson deltog för övrigt för någon månad sedan i en konferens i Centralamerika med beslutsfattare som visade ett stort intresse för omställningen från en rustningsekonomi till en fredsekonomi. Det som nu sker i världen är oerhört glädjande. Utrikesdepartementet äskade medel till kunskapsbanken för innevarande budgetår, men något sådant anslag fanns inte med i budgetpropositionen. Efter motioner från flera partier beslöt riksdagen hösten 1989 att ge regeringen till känna att denna fråga skulle prioriteras i nästkommande års budgetarbete. Men varken i budgetpropositionen i år eller i forskningspropositionen finns äskandet med. Utrikesdepartementet håller projektet levande på sparlåga genom att ta av sina utredningsresurser. Vi har svårt att förstå varför regeringen inte efterkommer riksdagens tydliga begäran. Tillräckliga resurser måste ställas till förfogande för att kunskapsbanken snabbt skall kunna utvecklas som planerat. Centern har ännu en gång motionerat i frågan i samband med den forskningspolitiska propositionen. Vidare har Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, behov av ytterligare medel. SIPRI har ett grundmurat gott rykte i världen som den förnämsta kunskapskällan när det gäller världens rustningssituation. Det är väsentligt att institutet får de resurser som krävs för att kompensera bl.a. höjda hyreskostnader. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 10 och 11.

Herr talman! Det har många gånger under de senaste månaderna sagts från kammarens talarstol att vi lever i en föränderlig värld. På den internationella arenan tycks man vara överens om att det kalla kriget har avslutats. Det Centraleuropa som i många stycken var ett resultat av andra världskriget och det kalla krigets atmosfär söker sig nya vägar. Pluralism, oganisationsfrihet, demokratiska frioch rättigheter erövras av folkliga rörelser, och de tidigare s.k. statsbärande partiernas ledare ställs till svars på ett sätt som många inte trott var möjligt. Samtidigt växer den globala ojämlikheten. Fattiga blir fattigare och rika blir rikare. Fattiga länder blir alltmer skuldsatta. De gränsöverskridande miljöhoten framstår som gigantiska problem. Ökenutbredning, växthuseffekt, ozonlagrets uttunning, försurning och risk för haverier i kärnkraftverk är fenomen som vart för sig räcker för att väcka ångest. Kanske är det just kärnvapenkapplöpningens vansinne som efter många års kamp, inte minst från fredsrörelsens sida, bringat även de mest hårdhudade militäristerna till — Prot. 1989/90:101 insikt om behovet av nedrustning och icke-våldslösningar på politiska pro — 5 april 1990 blem. En förnyelse av det säkerhetspolitiska tänkandet är nödvändig. Internationaliseringen av ekonomin, EFTA-EG-processen och de ökande kraven och förväntningarna på Förenta nationerna leder också till krav på intensifiering av utrikespolitisk verksamhet. Allt detta reser givetvis krav på utrikesförvaltningen, samtidigt som denna utsätts för samma besparingskrav som andra statliga förvaltningar. Jag håller helt med utskottet om att de indragningar som görs inom utrikesförvaltningen måste vägas mot överordnade nationella intressen. Det behövs nya typer av tjänstemän som företräder Sverige på t.ex. miljöområdet. Det är troligt att den ökande internationaliseringen på många områden och de växande problemen kommer att kräva ökad svensk närvaro på olika håll i världen. Vi skulle för vår del gärna ha sett en förstärkt representation i Laos och en förstärkning av konsulatet i Jerusalem, men vi har godtagit de arrangemang som för närvarande gjorts. Vi har särskilt velat markera att biståndet till Östoch Centraleuropa inte skall tas från biståndsmedel och inte urgröpa enprocentsmålet. Vi vill för övrigt i år höja u-landsbiståndet till 1,1 90. Vi känner därför sympati för centerns förslag att införa ett nytt anslag, kallat A 10. Vi har till detta anslag också föreslagit 1 miljard, varav huvudparten skulle gå till Polen och ha en kraftig inriktning mot miljöproblemen där. Vi har föreslagit en uppdelning av anslaget i insatser på kort sikt med 300 milj.kr. och insatser på lång sikt med 500 milj.kr. Vi har i vår motion specificerat hur de pengarna skulle kunna användas på en rad områden. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 3. Fredsrörelsen har haft stor betydelse för det internationella avspänningsoch nedrustningsarbetet, och detta arbete är ingalunda avslutat. Förnyelse av kärnvapen liksom väpnade konflikter pågår på olika håll runt om i världen. Det är rimligt att anslaget under F 3 till Information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvanden får en uppräkning med 10 milj.kr. till 36 milj.kr., som vi har föreslagit. Jag yrkar bifall till reservation 6. De fundamentala förändringarna i världspolitiken ger också ett kraftigt ökat behov av forskning på rustningskontrollområdet. Inga bärande argument har, anser jag, framförts för att SIPRI inte skulle få de pengar man begärt, alltså totalt 22 028 000 kr. Jag yrkar bifall till reservation 12.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till miljöpartiets reservationer. Miljösituationen i världen är i dag mycket bekymmersam. Jag tänker på att ökenutbredningen ökar, på havsdöden, inte minst i Östersjöns vatten och på miljöflyktingar överallt i världen snart. Även om vi under de senaste dagarna, framför allt i dag, har hört mycket om vår svenska kris, är det ett faktum att vårt land trots allt tillhör de rikaste i världen. Vår konsumtion är enorm jämfört med de fattigas. Det är därför mycket beklämmande att regeringen i sin miljöhjälp till våra 117 närmaste grannar och i stor utsträckning också till oss själva tar pengarna från de allra fattigaste. Miljöpartiet de gröna kan inte acceptera att biståndsmedel används till östhjälpen, inte därför att man där inte behöver hjälpen utan därför att vi tycker att vi i ett rikt land som Sverige har råd att avsätta mer än 1 96. Vi har ju länge kämpat för att komma upp till denna nivå när det gäller hjälpen till de allra fattigaste. Att nu göra avkall på den målsättningen och säga att de pengarna skall räcka till fler tycker vi är omoraliskt. Vi har dock föreslagit att pengarna läggs i en annan ”pott”, som inte tas upp i det betänkande vi nu behandlar. Därför har vi nu inte reservation i det här ärendet utan bara ett särskilt yttrande. Nedrustning och säkerhet är viktiga frågor. Vi tycker att det hade varit rimligt att åtminstone 196 av försvarsbudgeten hade gått till information om fredsoch nedrustningssträvanden. Vapenbyken sade vår utrikesminister att han skulle behöva tvätta länge än. Jag undrar just om man skall hänga den på tork och ta fram den sedan igen, som man gör när man tvättar vanliga kläder. Vi tycker att det hade varit rimligt att göra en ordentlig utvärdering av vilka effekter vapenaffären har fått för fred och nedrustning. Vi fick dock inte utskottet med oss på detta. Likväl är det oerhört viktigt. Om vi vill leva i en värld med fred, får vi satsa på nedrustning. Vi får satsa på information, och vi bör minska väldigt kraftigt på anslagen till JAS och andra upprustningsprojekt. De baltiska staterna behöver vårt stöd. Vi tycker att den svenska regeringen här är ganska flat. Vi har därför bestämt oss för att stödja den moderata reservationen om svensk representation i Vilnius. Det är en markering av att vi faktiskt ställer upp för våra grannländer i deras frihetssträvanden, ett stöd som de behöver i dag.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas några motioner som jag har väckt, och jag vill kommentera dem något, särskilt i två fall. Jag börjar med den motion som handlar om stödet till Östeuropa. Den heter U245. Den har avstyrkts, kan jag väl säga, utan kommentarer. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att regeringen satsar 1 miljard kronor, i det här fallet på tre år, till ett Östeuropastöd. Men det som vi motionärer vänder oss mot är att man tar den största delen av dessa pengar ur ulandsbiståndet. Vi kan ha viss förståelse för att det akuta läget är sådant att man trots allt får acceptera det vad beträffar de 300 miljonerna under det första budgetåret 1990/91. Men vi menar att därefter finns det faktiskt tid att fundera på andra lösningar, dvs. fr.o.m. nästa budgetår, lösningar som inte belastar biståndet. Orsaken till att vi tycker så är att om man tar pengar från biståndet, kan man inte komma ifrån att det minskar i lika stor utsträckning för andra länder som vi anser behöver det mer — jag skulle kunna säga, för att spetsa till det litet, de fattigaste länderna. Vi menar att öststaterna knappast kan definieras som utvecklingsländer. De uppfyller inte fattigdomskriteriet. Deras industrialiseringsnivå är mycket hög i relation till de verkliga u-länderna. Läskunnigheten är hög och barna = Prot. 1989/90:101 dödligheten låg, allt jämfört med u-länderna. 5 april 1990 Man kan säga att öststaterna är inga u-länder, och därför bör andra lösningar sökas. Vi är medvetna om att det är lätt sagt och svårare gjort. Därför har vi också markerat att vi som motionärer är beredda till återhållsamhet på andra anslag. Personligen skulle jag kunna tänka mig diskutera försvarsanslaget men också andra anslag, för att offra — om jag uttrycker mig så — något på en angelägen satsning för folken öster och söder om Östersjön som har det svårt. Vissa partier och även personer inom de olika partierna diskuterar att man borde öka biståndet över 1 70. Jag menar att det säkert är välmotiverat, men jag tycker att i dagens läge skall vi inte göra det, utan nu skall vi slå vakt om enprocentsmålet. Låt oss i stället satsa de resurser som vi kan skapa därutöver på Östeuropa. I betänkandet har den här motionen egentligen inte fått någon behandling och inga kommentarer utan bara ett rakt avslagsyrkande. Det är litet konstigt. Man talar om ett biståndsbetänkande, där motionen enligt min mening bättre hör hemma, för den gäller faktiskt om vi skall använda biståndspengar eller inte. Det kommer också ett annat betänkande sedan som tar upp Östeuropastödet. Det är beklagligt att motionen egentligen inte har fått några kommentarer av utskottet. I motionen tas också upp ett förslag att inrätta en särskild stödform för Östeuropa som bygger på att inte bara staten skulle tillskjuta medel utan att svenska folket skulle få chansen att lämna bidrag. Jag tror för min del att det finns stort intresse hos svenska folket för detta, och jag tror att det blir mycket större om arbetet organiseras. Vad staten kan göra är naturligtvis att initiera en diskussion med folkrörelserna, som kanske kunde gå samman om en särskild stödform för Östeuropa. Den kan sedan kompletteras med enskilda initiativ. Om det nu är så att motionen inte har blivit behandlad, får jag väl överväga, trots att det formellt inte är möjligt, att gå upp i debatten när kammaren skall ta ställning till de andra betänkandena. Jag får se hur jag gör i det fallet. Den andra motionen, U312, handlar om anslag till information om fred och nedrustning. Där har vi yrkat på 1Zo av försvarskostnaderna till fredsarbetet, och det är ju ett folkrörelsekrav. Vi motionerade om det föregående år, och utskottet gjorde då ett tillkännagivande som vi naturligtvis är mycket tacksamma för. Vi kan konstatera att det blir en ökning med 1 milj.kr. i jämförelse med föregående budgetår, men faktum är att andelen minskar något, från 0,75 oo till 0,73. Vi hävdar i årets motion att regeringens förslag inte överenstämmer med utskottets tillkännagivande. Utskottet bekräftar föregående års uttalande i betänkandet men säger samtidigt att uppräkningen i budgetpropositionen är ett steg i riktning mot målet 1 to. Det stämmer faktiskt inte. Det är inte ett steg i riktning mot målet 1960 för det är ju en minskning från 0,75 till 0,73. Talar man om promille och riktning, måste man nog trots allt hålla sig till promilletalen. Jag tycker att det är litet märkligt att det finansiella utrymmet är så svårt 119 att det inte medger att lägga ytterligare några miljoner på det här anslaget, så att det kunnat klättra en bit över 0,8 Zo, för att inom något år, som vi har sagt i motionen, nå 19. Vi kan ju jämföra med försvarsanslaget, som ökar med 2,2 miljarder. I det här fallet tycker jag att det är svårt att ge majoriteten stöd för skrivningarna. När menar egentligen utskottet att målet skall nås? Jag tycker att det är en angelägen uppgift att tillse att folkrörelserna ges goda möjligheter att delta i fredsoch nedrustningsarbetet. Jag noterar med glädje utskottets skrivning när det gäller projektbidraget, som då innefattar miljöfrågor, står det särskilt påpekat, och det är positivt. Sedan har jag vi motioner som jag bara kort vill nämna om. Vi motionärer efterlyser av riksdagen påtalad prioritering i budgetarbetet och kan konstatera att utskottet har fått information av regeringen om att pengar är på väg. Även om vi tycker att det går litet sakta, låter vi oss nöja med det. Motion U311 om förstärkning av det svenska konsulatet i Jerusalem har fått en positiv behandling, och det är väl bara att stryka under att nu är det bråttom att få till stånd den förstärkningen. Slutligen har motion U303, som handlar om inrättande av ambassad i Costa Rica, blivit avstyrkt, och det kanske inte var så konstigt. Jag hade väl nästan väntat mig det. Men efter ett besök i regionen tycker jag att det vore ganska intressant för vårt land att utveckla samarbetet med Costa Rica. Jag hoppas att man på litet längre sikt kan få loss medel till att inrätta en ambassad även där. Sedan kan jag litet parentetiskt konstatera att visst hade det varit roligt att få göra detta i år, när Sverige och Costa Rica spelar i samma kvalgrupp i VM. Det hade varit en poäng, men den tycks utebli.

Herr talman! I dessa dagar är det tio månader sedan vi alla upplevde de skräckens dagar som inträffade i Peking — massakern på Den himmelska fridens torg och de skräckscener som sedan kom att utspelas. I går blev vi påminda om detta när vi tog del av ett närmast patetiskt budskap, som framfördes av den unga studentskan Chai Ling, som av allt att döma nu lyckats fly till Paris undan den röda terrorn. Samtidigt kunde vi, också i går, höra inslag i våra nyhetsmedia som antydde att tio månader kanske är en lämplig karantänstid i västerlandet — sedan kan vi glömma vad som har inträffat. De 870 miljonerna till Ericsson för att fullfölja ansträngningarna i Kommunistkina kan vara ett belägg för det, men också tankarna att nu återuppta studentutbytet med Kommunistkina. Det har talats om risken för infiltratörer bland de mellan 150 och 200 kinesiska studenter vi har här i landet.

"Vem kunde tro för 40 år sedan när den i inbördeskriget besegrade nationa = Prot.

Taiwan med Matsu och Kinmen har dryga 20 miljoner invånare, men spelar en långt större roll än så i världsekonomin. Det har världens näst starkaste valutareserv efter Japan. Det är världens tolfte handelsnation. Det har en levnadsstandard som i varje fall är fullt jämförbar med de sydeuropeiska ländernas. BNP per kapita ligger fyra gånger högre än i Turkiet. När jag första gången besökte detta land 1967 frapperades jag av den oerhörda fliten. Den kinesiska fliten hade man ju hört talas om, men den imponerade. Och så var det ett land där man cyklade och cyklade. Andra gången jag besökte det, jag vill minnas det var 1973, var det ett land där skotrar och mopeder dominerade. När jag senast, 1985, besökte Taiwan var det ett land där tydligen var och en strävade efter att ha sin egen bil, och där man ser ett välstånd över hela Vi var några motionärer som menade att i detta sammanhang finns det anledning att förnya och fördjupa våra kontakter med Republiken Kina, med Taiwan. Under överskådlig tid framöver bör Taiwan vara vår naturliga kinesiska kontaktyta framför det röda Kina, där det fortfarande finns all anledning att markera ett avståndstagande. Man kan väl säga att vi har blivit rätt väl tillgodosedda i detta betänkande. Utskottet säger sig i allt väsentligt dela vår syn på behovet av fördjupade kontakter med, som det heter, det taiwanesiska näringslivet. Alldeles självklart ligger det i Sveriges intresse. Vår handelsvolym är som sagt 5 miljarder kronor om året. Det är inte någonting som kan negligeras. Det är vår näst största handelspartner efter Japan i Asien. Det är ett högteknologiskt samhälle. Det är inte längre några enklare varor man producerar, utan man är ledande på många fält inom det högteknologiska området. Men allt, herr talman, är förvisso inte pengar. Avsikten med motionen var minst lika mycket att slå ett slag för fördjupade kulturella kontakter med det andra Kina, med det verkliga Kina. Det skulle kunna göras genom att vi bilateralt ingick avtal på det kulturella området. De finns redan nu ett studentutbyte som inte alls är dåligt. Vi har också utbyte på forskningssidan. Många har fått sin utbildning både vid universiteten i Taiwan och i USA, som i sin tur har kontakter med svenska vetenskapliga institutioner. Men kanske borde man försöka göra mera för att stimulera och systematisera detta utbyte. Det finns stipendiefonder på Taiwan som vi sannolikt kan komma i åtnjutande av. Vi bör kanske också från vår sida visa en beredskap för att ta emot det vi kan få, men också försöka ge någonting i utbyte. När det gäller att studera sinologi bör man inte göra det i Kommunistkina, 121 på fastlandet, utan fastmer i Taiwan där, enligt vad fackmännen på detta område entydigt har sagt mig, språkutbildningen är långt överlägsen den som kan ges i Fastlandskina, man har moderna metoder, kontakt med modern pedagogik, man har hela det fältet klart för sig. Kanske vore det på sin plats att sträva efter att bygga upp ett Sverigehus i Taipei. Det finns många infallsvinklar, herr talman, som man säkert skulle kunna komma på och göra någonting av. Dock gäller det märkliga förhållandet att vi inte har något officiellt utbyte med denna vår näst största handelspartner i Asien. Det är därför kanske inte någonting vi för ögonblicket alldeles direkt kan tai. Det är ju ett faktum att vi har erkänt den kommunistiska regimen i Peking. Av det skälet vägrar man ha officiella kontakter med oss från Republiken Kinas, dvs. Taiwans sida. I stället har man handelskontor och vi har handelskontor, och de fungerar i realiteten som ambassader. Jag hoppas att det skall komma en dag då Fastlandskina, efter vad man också hoppas på Taiwan, skall ta just Taiwan som det mönstersamhälle, den mönsterstat det har blivit och i detta jätterike kanske göra Taiwan till en modell och ett föredöme för hela det väldiga Kina. På det sätter kommer den kinesiska kulturtraditionen och all den flit och energi som finns där att kunna kanaliseras på bästa sätt. För Sverige är det angeläget att fördjupa och förnya dessa kontakter.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Egentligen är utskottets ställningstaganden utförligt och väl motiverade i betänkandet, men jag vill ändå göra några kommentar till de inlägg som har gjorts och till de reservationer som finns. Sverige har reagerat föredömligt snabbt när det gäller vår representation i Baltikum. Vi fick tidigt närvaro på diplomatisk nivå i Baltikum genom avdelningskontoret i Tallinn och nu genom avdelningskontoret i Riga. Vi ställer oss också positiva till en representation i Vilnius. Men utskottsmajoriteten är på det klara med att det finns avvägningar som behöver göras. Vi litar på att utrikesdepartementet gör de avvägningar som är nödvändiga och att det kommer en representation också där så småningom. Jag förstår egentligen inte full ut reservationen som gäller radiosändningar på litauiska. Utskottet har nämligen en klart positiv skrivning om motionen. Vår strävan att på sikt upprätta förbindelser med Baltikum omfattar emellertid Litauen i lika hög grad som de två andra baltiska länderna. Enligt utskottets mening vore det därför önskvärt att sändningar på litauiska också kunde komma till stånd. Därmed skulle särbehandlingen av ett baltiskt land kunna undvikas. Vi anvisar också möjligheten för Sveriges Radio AB att göra omprioriteringar, eftersom vi inte kan ställa upp med mer pengar. Vi har i några av inläggen här fått början till en biståndsdebatt. Jag vill då bara kort hänvisa till att biståndsdebatten — där också biståndssamarbetet med Baltikum och med Centraloch Östeuropa kommer att behandlas — kommer att genomföras i kammaren den 2 maj. Det finns två reservationer fogade till betänkandet avgivna av centerpartiet resp. vpk, i vilka man menar att samarbetet med Baltikum och med Centraloch Östeuropa bör finansie = Prot. 1989/90:101 ras över ett särskilt anslag. Utskottsmajoriteten har tagit ställning för rege = 5 april 1990 ringens proposition, dvs. även detta samarbete går över biståndsbudgeten, men vi behandlar det i ett särskilt betänkande. Vi känner också till de olika synpunkterna på om biståndet skall finnas inom enprocentsramen eller utanför den. Det kommer vi också att behandla den 2 maj, och vi återkommer som sagt till detta. När det gäller storleken på F3-anslaget, som bl.a. innehåller bidrag till olika folkrörelsers fredsarbete och informationsarbete osv., finns det fyra olika förslag. Det är regeringens förslag, som utskottsmajoriteten ställer sig bakom. Det är moderaternas förslag om en sänkning till 10 milj.kr. Det är vpk:s förslag om en uppräkning till 36 milj.kr., och det är miljöpartiets förslag, där man hamnar på nästan lika mycket. Vi beklagar inte att vi ligger på en högre nivå än den moderaterna föreslår. Men vi beklagar att vi av ekonomiska skäl inte har kunnat nå upp till det s.k. enpromillesmålet. Det är av ekonomiska skäl som utskottet har gjort den avvägningen. Jag vill bara hänvisa till att det står i betänkandet att vi bekräftar enpromillesmålet, och vi har förhoppningen att vi skall kunna ta upp det igen när ekonomin har stabiliserats. När det gäller användningen av F3-anslaget brukar inte utskottet gå in i detalj på olika projekt som Sverige ger stöd till. Jag tänker nu på miljöpartiets reservation. Det är här fråga om ett typiskt projektanslag för utvärdering av samhällsansvaret i samband med vapensmugglingsaffärerna. Det är mycket möjligt att den organisation som ställer sig i spetsen för att göra en sådan utvärdering kan få bidrag över F 3-anslaget. Men riksdagen skall inte gå in på sådana ställningstaganden. Jag har nu inte mer tid till mitt förfogande, och jag får lämna de övriga reservationerna till deras öde. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg sade att socialdemokraterna ser positivt på en framtida svensk närvaro i Litauen. Det är glädjande att ni gör det. Men vi moderater tycker att det är viktigt att man redan nu får en svensk närvaro och att man även i detta avseende inte behandlar de här tre länderna olika. Det är därför som vi föreslår att man nu anslår pengar till detta. Vi tror att litauerna behöver vår närvaro just nu. När det sedan gäller radiosändningarna på litauiska säger utskottsmajoriteten mycket riktigt att man är positiv också till detta, och man säger att det är mycket möjligt att sådana sändningar kan ske. Sveriges Radio bör undersöka om man kan göra omprövningar. Men Sveriges Radio har redan undersökt detta. Man har i sin budgetframställan ansökt om pengar. Man har prioriterat detta, men ansett att man behöver mer pengar för att kunna åstadkomma sändningar. Det är riktigt att vi visar solidaritet med det litauiska folket och att Sveriges Radio redan nu kan komma i gång med dessa sändningar. Detta är ett sätt att visa vår solidaritet. Vi skall inte alltid avvakta, utan vi måste visa litet
Herr talman! Jag vill något kommentera det som Karl-Erik Svartberg tog upp om vapensmugglingsaffären. Miljöpartiet har, som helt riktigt påpekades, föreslagit att medel anslås från F 3-anslaget. Vi anser att riksdagen bör ta initiativ till att man utvärderar vilken effekt vapensmugglingsaffären har haft. Detta har ganska stor betydelse för vårt anseende utomlands, och jag tycker inte att det skall vara en ideell organisation som skall se på den här typen av frågor, dvs. hur vårt anseende ute i världen har förändrats och synen på våra nedrustningssträvanden. När det gäller dessa strävanden har vi gjort oss gällande som ganska framstående ute i världen. Detta är en fråga som det är mycket intressant för riksdagen att göra en utvärdering av.

Herr talman! Jag vill till Inger Koch säga att jag inte talade för socialdemokraterna. Jag talade för utskottsmajoriteten, dvs. alla utom moderaterna och, som jag nu hörde av Marianne Samuelssons inlägg, miljöpartiet. Herr talman! Låt mig ge några kommentarer när det gäller frågan om kunskapsbanken. Denna kunskapsbank för försvarsindustriell omställning har faktiskt kommit i gång. Vi är medvetna om att det skett i en mycket blygsam skala. Men den är i gång, och den får via UD pengar till utredningar och möjlighet att arbeta vidare. Självfallet är vi inte nöjda med takten i arbetet, men vi har av ekonomiska skäl tvingats att acceptera den. Vi har också av ekonomiska skäl tvingats acceptera regeringens förslag när det gäller SIPRI. Vi litar på att anvisningarna dels när det gäller ytterligare 500 000 kr., dels när det gäller beredningen som är i gång för att finna andra finansieringskällor och som skall presenteras under hösten kan för SIPRI ge ett positivt resultat. Herr talman! Birger Hagård talade mycket varmt om mönsterstaten republiken Taiwan. Jag såg ett TV-reportage i något av nyhetsprogrammen häromkvällen. Ungdomarna framställde det som om en åldringarnas diktatur. Om jag förstod reportaget rätt var det i varje fall inte någon demokratisk mönsterstat. Det kanske var en mönsterstat i något annat avseende. Men det undandrar sig min bedömning.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg klargjode att han talade för hela utskottets räkning. Jag kan återigen bara beklaga att inte utskottets majoritet anser det så angeläget att nu visa den solidaritet som det litauiska folket så väl behöver att man anvisar medel till dessa två angelägna områden.

Herr talman! Jag förstår att det är beklagligt att säga att det inte är möjligt att komma upp till 1960. Men jag kan inte riktigt förstå varför man inte kan prioritera så att man faktiskt kommer upp i 1Zo. Det är ju något som har varit uppe till debatt under många år och som är angeläget. Egentligen är det ju inte så stor summa. Det är ju bara 19to av den totala försvarsdelen. Man borde kunna omprioritera och tycka att det är så pass angeläget att det — Prot. 1989/90:101 får plats i budgeten. S april 1990
Herr talman! Det är alltid lättare för oppositionen att prioritera än för majoriteten. Nu har Marianne Samuelsson under debatten och i reservationen ställt sig bakom krav på ytterligare ca 12 milj.kr. Det är 3 milj.kr. till Vilnius och 9,5 milj.kr. till F 3-anslaget. Våra resurser är tyvärr begränsade, och det är något vi tvingas ta hänsyn till.
Herr talman! Vi hade omprioriterat när det gäller F 3-anslaget. Vi har tagit bort JAS-projektet, eftersom vi tycker att det inte är angeläget. I stället har vi lagt pengar på detta. Det finns med i vår budget, och det var inte så svårt.

Herr talman! Trots att jag ännu inte har arbetat ens ett helt år som riksdagsman, har jag märkt den njugghet och ovilja som ofta följer med medelsanslag så fort det rör sig om det rättsvårdande området.

I en rättsstat får inte rättstrygghet — varken för enskilda eller för juridiska personer — sättas i fråga på grund av medelsbrist. Likhet inför lagen och en känsla av att allt går rätt till och att alla instanser på ett kunnigt och rättvisande sätt behandlar ett ärende är den grundläggande trygghet ett rättssamhälle skall kunna garantera alla sina medborgare. I dag känner inte alla medborgare denna grundtrygghet — alltför många tvivelaktiga domar, som diskuterats i massmedia och som upprört sinnena, har avkunnats. Alltför många domar har ändrats från tingsrätt till hovrätt och/eller i högre instans. Allt fler människor tvivlar i dag på domar som fälls av svenska rättsinstanser. Allt fler domar överklagas i dag, t.ex. till Europadomstolen. Detta är en farlig utveckling, och bara det faktum att rättssäkerheten satts i fråga borde vara nog för att genast ta itu med förändringar i akt och mening att återskapa tilliten till svenskt rättsväsende — som sedan århundraden tillbaka har åtnjutit respekt för såväl sina lagar som tillämpningen av dem. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till samtliga moderata reservationer i detta betänkande, och jag vill även kort kommentera varför vi moderater betraktar dem som så ytterst viktiga för rättstryggheten. Såvitt gäller reservation 3, som rör notariemeriteringen, anser vi att frågan är för tidigt väckt, eftersom domstolsutredningen ännu inte har avslutat sitt arbete och det alltså inte är helt klart hur domstolsväsendet i stort kommer att gestalta sig i framtiden. Vi kan i alla fall redan nu säga att vi inte kan godta regeringens förslag om en avkortning av notarietiden. Tingsmeriteringens betydelse kan inte överskattas. Det är genom den som de unga juristerna får en grundläggande skolning och erfarenhet av rättstilllämpning och dömande verksamhet. Det är en erfarenhet som alltid är av stort värde — oavsett inom vilken sektor i samhället de senare kommer att verka. Notariemeriteringen får alltså inte göras för kort, och den möjlighet till utbytestjänst hos åklagare som regeringen förordat tycker vi är särskilt olycklig, eftersom den skulle innebära att man bara får ett års tjänstgöring vid tingsrätt. Det är inte till fromma för rättssäkerheten att kvantitet sätts före kvalitet. Jag yrkar därför bifall till vad som framhålls i motion Ju405 av Allan Ekström. Reservation 4 berör frågan om antalet nämndemän i domför sammansättning. Den 1 juli 1983 minskades antalet nämndemän i tingsrätten från fem till tre — utom i särskilt svåra fall där man redan från början torde kunna räkna med längre fängelsestraff. I sådana undantagsfall kan fem nämndemän kallas. Såväl Allan Ekström som Ewy Möller har i sina motioner krävt en återgång till de regler som gällde före 1983. Jag har själv varit nämndeman i många år, och det var min första tanke som riksdagsman att motionera i denna fråga. Men när jag fann att motionerna var väckta sedan flera år tillbaka, tyckte jag att det räckte om jag i justitieutskottet och i kammaren gav dem mitt fulla stöd. Nämndens sammansättning i tingsrätten — nämnden utgör en del av vårt rättsarv — skall spegla det allmänna rättsmedvetandet och gängse värderingar i samhället. För detta behövs en större nämnd. Finansministern t.ex. ansåg för några år sedan, när man skulle inrätta de nya skattenämnderna, att fem lekmän borde kallas. ”Därigenom ökas möjligheterna att ge nämnden en mer allsidig sammansättning”, påpekade han. Hur kan riksdagens ledamöter motivera att en nämnd, som skall döma i brottmål och familjemål, skall ha en sammansättning som är svagare än den it.ex. en skattenämnd? Vad gäller mandattidens längd framhåller vi i reservation 5 vikten av att nämndemännen besitter tillräcklig erfarenhet av dömande verksamhet — en erfarenhet som man inte hinner förvärva på så kort tid som tre år, speciellt inte om tjänstgöringen sker mera sällan till följd av minskningen av antalet nämndemän vid de flesta tingsförrättningarna. Vi vill alltså ha en återgång till sex år. Detta vill vi ha även med den motiveringen att vi inte har jurysystem utan valda nämndemän vilka dessutom i dag har individuell rösträtt. En lagfaren domares röst väger i dag inte tyngre än en nämndemans. Jag menar att en nämnd bör vara enig för att betyda mer än domarens röst. Vi vill därför avskaffa den individuella rösträtten för nämndemän. Vad gäller handläggningstiden i skattemål anser vi moderater nu tiden vara fullt mogen att föreskriva en tidsfrist inom vilken taxeringsbesvär senast skall vara avgjorda Det är, herr talman, helt otillständigt att tiden för skattemål drar ut över många år. Vi anser att länsrättens beslut skall fattas senast andra året efter taxeringsåret. Vi är från moderat-, folkparti-, centeroch miljöpartihåll helt överens om att handläggningstiderna måste förkortas. Jag är mycket förvånad över att socialdemokrater och kommunister inte delar vår uppfattning, eftersom detta är frågor av så stor betydelse för enskilda människor i vårt samhälle. I årets budgetpropositior: har regeringen föreslagit en integration av försäkringsrätterna i tre av kammarrätterna. Försäkringsrätternas organisation har ju varit föremål för överväganden sedan år 1988. Bakgrunden var de stora svårigheterna att rekrytera och behålla domare och föredragande. Domstolsverket fick därför i uppdrag att analysera förutsättningarna för att på sikt samordna försäkringsrätterna med de allmänna förvaltningsdomstolarna. Frågan om försäkringsrätternas ställning har även behandlats i justitiedepartementets PM, Ds 89:2. Rapporten från domstolsverket och idéskissen från justitiedepartementet har remissbehandlats samtidigt. Flertalet instanser var positiva till en integrering mellan de allmänna förvaltningsdomstolarna och försäkringsrätterna. Däremot var meningarna delade när det gällde integration mellan försäkringsrätt och kammarrätt resp. försäkringsrätt och länsrätt. Vi moderater delar justitieministerns uppfattning att anledningen till rekryteringssvårigheterna är försäkringsrätternas snäva målområde och ganska snäva och begränsade domarkarriär. Nu närmar vi oss emellertid en situation när det inte går att förhala frågan om omorganisation längre. Vi måste försöka förbättra rekryteringsläget nu, och det är därför vi inte kan ställa oss bakom kravet på ytterligare granskning i domstolsutredningen. Man måste ta hänsyn till berörd personal och inte förhala besluten ytterligare. Vi anser alltså att en integration är av nöden och att den bör ske så snabbt som möjligt, men att integreringen bör ske med länsrätt och inte med kam marrätt, vilket föreslagits. Det finns både praktiska och principiella skäl som talar för en integration med länsrätten. Kammarrättsorganisationen är till att börja med inte anpassad till handläggning i första instans. Handläggningen skulle därför bli mycket dyrare än vad den är i länsrätten. Men det för oss tyngst vägande skälet är att vi bör upprätthålla instansordningsprincipen, dvs. att prövningen i första instans bör ske i länsrätt och överprövningen i kammarrätt. Om man skulle förorda en integration med kammarrätterna nu och senare företa ytterligare en omorganisation som omfattar länsrätterna — det är faktiskt ett alternativ som man lämnar öppet i propositionen — så skulle ju det kunna komma att medföra nya svåra omställningar för all berörd personal. Vi moderater anser att den omorganisation som man nu genomför måste syfta till en permanent lösning för försäkringsrätternas del. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till det i motionen Ju411 förordade länsrättsalternativet och avslag på förslaget att överföra försäkringsrätterna till kammarrättsorganisationen samt på motion Ju412 vad gäller denna fråga. Vi moderater har också i ett särskilt yttrande kommenterat motion Ju413 av Ulf Melin, där han begär kortare beslutsgång i hyresnämnd och bostadsdomstol. Vi delar helt uppfattningen i motionen att så långa handläggningstider som det här är fråga om inte är acceptabla. Vår slutsats är att det kommer att krävas ändringar i hyreslagstiftningen, varför vi ämnar ta upp frågan i ett annat sammanhang. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga moderata reservationer.

Herr talman! För att inte debatten i det här ärendet skall bli längre än vad som är nödvändigt vill jag redan nu säga att jag och folkpartiet helt och hållet ställer oss bakom reservationerna 10 och 11 och vad den tidigare talaren Birgit Henriksson har sagt. Jag vill koncentrera mig på reservationerna 1 och 2. Tekniska hjälpmedel i domstolsväsendet: Det är utomordentligt viktigt att man använder de förbättrade metoder för ett arbetes utförande som den nya tekniken möjliggör. Det finns många rent praktiska skäl för detta men även andra. Ett skäl kan vara att rekrytering av personal på kontorsoch kanslisidan kanske skulle underlättas väsentligt, om man hade tillgång till de tekniska vinningarna på kontorsarbetsområdet. Därför förvånar det oss i folkpartiet ganska mycket att det inte skall kunna bli enighet om att förbättra arbetsmiljön i vad gäller tekniska hjälpmedel inom domstolsväsendet. Jag yrkar bifall till reservation äv När det gäller delegering till domstolsbiträden av vissa arbetsuppgifter kan det nämnas att det har pågått en försöksverksamhet som man kan dra vissa erfarenheter av. På basis av dessa tycker vi i folkpartiet att det kunde vara på sin plats att man ser till att delegera vissa uppgifter inom domstolsväsendets organisation att utföras direkt av biträdespersonal. Sådana arbetsuppgifter skulle t.ex. kunna vara mål om äktenskapsskillnad. Man vinner naturligtvis en del genom att handläggningstiderna kan förkortas, men framför allt kan personal inom domstolsväsendet känna en stimulans. De får känna att de är viktiga i organisationen och att de får göra ett, som de kanske uppfattar det, mera ansvarsfullt arbete. Herr talman!Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna 1,2, 10 och 11.